Herr talman! Georg Andersson talar om samförstånd samtidigt som han tycker att jag är kallsinnig till de här problemen. Då tycker jag att Georg Andersson skall titta på vad vi faktiskt har gjort sedan vi kom in i regeringskansliet och tvingades ta över den sörja som den socialdemokratiska regeringen lämnade efter sig. Då handlade det i stor utsträckning om att ta ställning till om människor hade varit här 17 månader och 29 dagar eller 18 månader och 1 dag, i stället för att ta ställning till skyddsbehovet. Georg Andersson kan väl ändå inte förneka att man hade suspenderat en del av asylprövningen genom det s.k. 13-decemberbeslutet. Dessutom säger Georg Andersson en annan oförskämdhet, nämligen att vi skulle ha inrättat utlänningsnämnden för att bli kvitt ärendehanteringen. Det måste i så fall också drabba den socialdemokratiska regeringen som också förberedde en utlänningsnämnd för att lägga ut asylprövningen utanför regeringskansliet. Min bedömning var att det var viktigt att komma i gång med det hela för att kunna ägna sig åt de övergripande frågorna när det gäller invandrar och flyktingpolitiken. Det är inte alls sant att utlänningsnämnden inrättades utan förberedelser. En del förberedelser var redan gjorda när vi kom till regeringskansliet. Vi snabbade på dem, och det lades fram en proposition i riksdagen bara någon vecka efter det att regeringen hade tillträtt. Det gavs redan då väsentligt utökade resurser. Det var ungefär 70 personer som hade hand om den här frågan på arbetsmarknadsdepartementet. Vi utökade med 40 tjänster. Vi har nu gjort den bedömningen att det skall tillsättas ytterligare 60 tjänster. Vi uttalar också att om det behövs ytterligare tjänster, är regeringen beredd att bifalla sådana framställningar eller ta egna initiativ för att tillföra sådana resurser. Den begränsning som finns är hur det skall vara möjligt för utlänningsnämnden att ta emot så många nyanställda och klara introduceringen av dem, samtidigt som man klarar av ärendehanteringen. Det är en avvägning som man måste göra, men det finns inga som helst begränsningar i fråga om pengar när det gäller att ge utlänningsnämnden de resurser den behöver för att beta av gamla balanser som den tidigare socialdemokratiska regeringen har åstadkommit. I slutet av 1990 och början på 1991 var i stort sett ärendebalansen i regeringskansliet avbetad. Men under de kommande nio månaderna ökade balansen med 4 000 ärenden upp till 5 500 ärenden. Det betyder en ökning på ungefär 450 ärenden i månaden. Under de månader som regeringen och den nya utlänningsnämnden har arbetat har ökningen blivit ungefär 2 000 ärenden, dvs. ca 260 ärenden i månaden. Balanserna ökade dubbelt så snabbt under den gamla socialdemokratiska regeringens sista nio månader utan att den vidtog några åtgärder. Månad efter månad kunde man se hur balanserna steg, och man vidtog inga åtgärder. Detta är det arv som vi har fått, och som vi tog itu med omedelbart när vi trädde in i regeringskansliet. Jag återupprepar att jag anser att de långa väntetiderna är ett av de största problemen internt i Sverige när det gäller hanteringen av flyktingpolitiken. Det är också därför som vi har tagit itu med problemen med sådan kraft. Det är riktigt att Folkpartiet i oppositionsställning var utomordentligt angeläget om att väntetiderna skulle förkortas. Vi har dock inte riktat in oss på huvudkravet, som Georg Andersson nu gör, att vi skall ha en väntetidspraxis. Vi ansåg att det var viktigt att vi kunde beta av köerna så att väntetiderna inte blev så långa. Den uppfattningen har jag fortfarande. Det gäller att också ha en tydlighet i flyktingpolitiken, dvs. utgångspunkten för flyktingpolitiken och mottagandet av asylsökande i Sverige är det behov av skydd mot förföljelse och krig i sina hemländer som de sökande har. Georg Andersson pekar på ett problem som vi har att hantera, nämligen den kraftiga inströmningen från Jugoslavien. Detta är ett problem som vi delar med i stort sett alla länder i Europa. Det förekommer många diskussioner om hur vi gemensamt skall kunna lösa dessa problem. För min del skall jag ha ett samtal med UNHCR:s chef, mrs Ogata, om dessa frågor på onsdag. Det är viktigt att vi kan arbeta tillsammans med UNHCR för att lösa de problem som förvisso inte är lätta att lösa.
Herr talman! När Birgit Friggebo gör ett häftigt angrepp, som hon gärna upprepar, och beskriver den socialdemokratiska flyktingpolitiken som en sörja söker hon inte samförstånd. Jag skulle uppskatta en större ödmjukhet inför den svåra uppgift som Birgit Friggebo åtog sig tillsammans med alla andra uppgifter som finns i kulturdepartementet. Skyddsbehovet skall nu betonas starkare än någonsin. Men företrädare för flyktinggrupperna säger att det inte är någon skillnad. Det är värre nu än tidigare i fråga om skyddsbehovet. De var starkt kritiska mot den socialdemokratiska regeringen. Men nu är det än mer illa. Verkets generaldirektör bekräftar att det i praktiken inte råder någon skillnad i praxis i det avseendet. Det är alltså inte fråga om några oförskämdheter från min sida. Sedan finns det en allmän uppfattning att Birgit Friggebo hade bråttom att göra sig kvitt de obehagliga ärendena genom att brådstörtat införa utlänningsnämnden. Det är ett faktum. Förberedelsetiden mellan riksdagsbeslut och ikraftträdande var tre veckor för en så stor reform. Det fick till resultat att praktiskt taget inga beslut fattades under januari månad. Omfattningen av ärendebehandlingen har varit låg ända fram till nu. Det finns fortfarande inte någon högre kapacitet, räknat på ärende per vecka, än vad som förekom under min och andra enskilda statsråds tid som invandrarminister. Antalet asylärenden i utlänningsnämnden ökar hela tiden. Det är inte lika många ärenden som behandlas som kommer in. Det är synnerligen allvarligt. Det finns för närvarande 7 333 ärenden som omfattar ca 15 000 personer i ärendebalansen -- som aldrig har varit större. Därför måste det bli en öppen och saklig diskussion om vilka förstärkningar som behövs. Kulturministern säger att det skall ske en förstärkning med 60 personer under sex månader. Mot bakgrund av den erfarenhet jag har av tillfälliga förstärkningar vill jag säga att detta är helt otillräckligt. Dessa personer hinner inte göra särskilt mycket under de sex månaderna. De skall ha en introduktionstid, en inarbetningstid osv. Tänk om på den punkten! Det behövs väsentligt kraftigare förstärkningar. Vad beträffar Folkpartiets tid i opposition, är det inte sant att partiet nöjde sig med att begära åtgärder för att förkorta handläggningstiderna. Folkpartiet angrep också den tidigare regeringen för att inte i större utsträckning i beslutsfattandet beakta de långa handläggningstiderna och väntetiderna. Den socialdemokratiska regeringen gick längre än vad ni någonsin har gjort i det avseendet. Men vi fick mycket kritik ändå. Nu vill ni i fortsättningen bortse från den långa väntetiden.
Herr talman! Jag kan gärna be Georg Andersson om ursäkt om jag höjde rösten litet grand i inledningen. Det berodde på att Georg Andersson anklagade mig för att vara kallsinnig och ointresserad av dessa frågor. Jag har satsat mycket tid på dessa frågor. När den nuvarande regeringen kom till regeringskansliet lades redan första veckan förslag fram i riksdagen om en utökning på 70 % av antalet tjänster i det som skulle komma att bli den nya utlänningsnämnden. Därefter har vi under de första månaderna följt upp verksamheten och omedelbart tillfört ytterligare resurser. Det finns, som jag sade, ingen begränsning när det gäller att tillföra ytterligare resurser för att bringa ned den nuvarande ärendebalansen. Jag beklagar lika mycket som Georg Andersson den ökning i omfattningen av ärendebalansen som har uppstått under senare tid. Men jag tillåter mig att notera att ökningstakten i balansen var dubbelt så stor under de första nio månaderna 1991 då det var en socialdemokratisk regering. Inga åtgärder vidtogs för att tillföra nya resurser eller att bringa ned ärendebalanserna. Vidare har vi införandet av utlänningsnämnden. Oavsett när utlänningsnämnden hade börjat arbeta hade det blivit introduktionsproblem i den meningen att det är en ny organisation som skall smälta samman, nya människor skall arbeta ihop, det kommer nya chefer från domstolsväsendet och nya nämndemän, och de har behov av att få diskutera sig samman. Det är utlänningsnämden som bildar praxis i dessa frågor. Det är naturligtvis viktigt att det sker överläggningar om vilken praxis som skall gälla. Oavsett när nämnden hade börjat arbeta hade det blivit samma nedgång i beslutsfattandet.
Herr talman! Jag använde uttrycket kallsinnig som en reaktion på det svar jag fick som inte alls andades någon ambition att lösa problemet. Jag har redovisat varför jag reagerade på det sättet. Det här gäller framför allt när jag noterar en fortsatt avvisande hållning till att i fortsättningen låta exceptionellt långa handläggnings och väntetider vara en avgörande faktor för att få uppehållstillstånd. Tvärtom avvecklar kulturministern dessa riktlinjer. De som nu väntat sedan den 1 juli 1990, snart två år, kan inte räkna med att väntetiden är avgörande för beslutet. Många av dessa ärenden kommer att ligga flera månader, kvartal, kanske halvår eller år, ytterligare hos utlänningsnämnden med den bearbetningstakt som nu råder och framgent kommer att råda med nuvarande resurser. Det är kallsinnigt av kulturministern att inte tänka om på den punkten. Det är naturligtvis inte sant att Socialdemokraterna inte vidtog åtgärder mot de långa handläggningstiderna. Hela reformarbetet hade ju det som syfte. Successiva förstärkningar gjordes av och till i arbetet. När kulturministern talar om att utlänningsnämnden skall bilda praxis, vilket är riktigt, vill jag ta upp en aspekt till. Mot den bakgrunden är det fel att nu avisera en utökning av de 30 nämndemännen, ledamöterna, i utlänningsnämnden. De är de som bildar praxis. Ju fler ledamöter som finns, med det system som har byggts upp, desto större risk föreligger att det blir en otydlig och ojämn praxis i beslutsfattandet. Däremot behövs det fler handläggare som bereder ärendena och tar fram underlag för beslut och gör det under en längre tid än de aviserade sex månaderna. Utöka inte antalet nämndemän, utan låt dem tjänstgöra flitigare så att de får större erfarenhet av ett bredare spektrum av ärenden och en fast praxis kan utformas.

Herr talman! Jag vill först anknyta till de svar som har getts tidigare i kammaren. Det kan vara viktigt att upprepa att Sverige konkret bidrar som största bidragsgivare till Unicefs arbete bl.a. i Brasilien. Organisationen ger direkt hjälp till gatubarnen, utbildar polis och politiker, kartlägger gatubarnens situation, bildar nätverksgrupper och sprider information. Sverige verkar även bilateralt genom SIDA för genomförande av gatubarnsprojekt i Brasilien. Insatserna inriktas då på att ge gatubarn husrum, mat och utbildning. Den svenska ambassaden i Brasilia för en dialog med brasilianska myndigheter om gatubarnsvåldet och den svenska oron över situationen. På denna punkt kan jag rapportera om ett sammanträffande som skett alldeles nyligen mellan en representant för den svenska beskickningen och Célio Borja, den nye justitieministern i den ombildade regeringen. Vi vet att den tidigare brasilianska regeringen tillsatte en styrgrupp med representanter för ministerierna, Unicef, NGO:s, dvs. non governmental organizations, kyrkan etc. Seminarier för polischefer om mänskliga rättigheter har arrangerats. Personal med Unicefbakgrund har anställts för att arbeta med dessa problem. Man har också nyinrättat en anmälningscentral, vilket har lett till att 48 personer har gripits, varav 34 poliser. Två personer har fällts i sammanhanget. Det är viktigt att understryka det som Brasiliens företrädare ofta framhäver, nämligen att Brasilien är en federal stat och att ansvaret ligger på delstatsnivå. Delstatsnivån kan endast påverkas indirekt på olika sätt. Jag har sedan interpellationen väcktes bett om ett sammanträffande med den brasilianske ambassadören här i Stockholm. Det kom till stånd i förra veckan. Då överlämnades ett s.k. aidemémoire. I inledningen sägs att den brasilianska regeringen till fullo delar den oro som uttalas i Sverige över våldet mot gatubarn. Som Brasiliens president Fernando Collor påpekat många gånger är dramat med dessa barn en av de allra viktigaste och skyndsammaste uppgifterna för närvarande i vårt land, sägs det vidare. Utöver detta vill jag nämna ytterligare en möjlighet till dialog som ges denna eller nästa vecka. Vi kommer att få besök i Sverige av presidenten för CBIA, för att få närmare information i sakfrågan. CBIA samlar alltså företrädare för den federala regeringen, domstolsväsendet, NGO:s och kyrkan. Centret verkar för att främja barns och ungdomars rättigheter i Brasilien bl.a. genom att söka motverka övergrepp mot barn och förbättra polisoch rättssystemet. Dess president, Antonio da Costa, betecknas som den främste experten på gatubarnsproblematiken i Brasilien. Såväl jag själv som biståndsminister Alf Svensson kommer att ha möjlighet att träffa honom och fortsätta den dialog jag redan tidigare har inlett. Det är naturligtvis svårt att i denna situation åstadkomma förändringar av konferensens organisation. Det är en mycket stor apparat. Tusentals människor kommer att besöka Rio vid detta tillfälle. Det betyder att vi i stället skall använda detta tillfälle till att belysa och fokusera den utvecklingsproblematik som ligger i gatubarnens situation, inte minst i Rio. Det gäller också andra större städer i Brasilien. Det finns ett direkt intresse från Brasiliens sida att medverka till fullständig öppenhet i detta fall. Det tycker jag finns anledning att notera med tillfredsställelse.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag är beredd att bekräfta att demonstrationsrätten är en viktig del av den svenska ekonomin. Svaret är självfallet ja. Rätten att uttrycka åsikter är en grundläggande och omistlig del av vårt fria och demokratiska samhälle.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag tycker att det känns viktigt och bra att statsministern slår fast demonstrationsrätten som en omistlig del av den svenska demokratin. Bakgrunden till min fråga är att några moderata statsråds föraktfulla uttalanden mot årets förstamajfirande kan ha skapat viss osäkerhet om regeringens attityder till den breda folkliga demonstrationen. Moderata samlingspartiet har valt att ägna sin vårkampanj åt att misskreditera första maj och socialdemokratin. Det är anmärkningsvärt att ett regeringsparti inte anser sin egen politik värd att föra ut. Men Moderata samlingspartiet vill tydligen ha det så. Än mer anmärkningsvärt ur riksdagens synpunkt är att statsråden deltar i kampanjen, att statsministern raljerar med det breda folkliga förstamajfirandet och att utbildningsministern kallar det för en förlegad politisk ritual. Jag vill vädja till statsministern och säga att alla måste ha rätt att känna att de möts med respekt även om de har en annan politisk uppfattning än regeringsföreträdarna. Första maj är en viktig demokratisk tradition i Sverige. Det demokratiska förstamajfirandet har rötter långt innan kommunismens maktövertagande i öst. Jag menar att statsministern har ett ansvar. Människor har rätt att känna att de respekteras av sin statsminister. Jag vill fråga statsministern om han är beredd att ta avstånd från uttalanden om att första maj är en förlegad politisk ritual.
Herr talman! Det är jag självfallet inte. Denna åsikt är vitt företrädd, även inom det socialdemokratiska partiet -- om vi återgår till en mera partipolitisk debatt. Åtskilliga socialdemokratiska debattörer har de senaste månaderna påpekat att marscherandet på gator under gamla röda fanor kanske inte är en politisk manifestationsform som har en förankring i vårt moderna, litet mera individualiserade och framtidsinriktade samhälle. Det är inte min sak att avgöra den frågan. Den skall socialdemokratin själv avgöra. Men det vore mig främmande att officiellt ta avstånd från åsikter som jag vet förekommer och är tämligen brett förankrade även inom den socialdemokratiska rörelsen.
Herr talman! Kan jag då tolka statsministern så att statsministern ser sig som statsminister för bara en del av svenska folket och icke vill ta hänsyn till känslor hos de hundratusentals människor som tar förstamajfirandet på stort allvar? Regeringen har i olika sammanhang betonat vikten av vuxenvärldens attityder. I Örebro stod två ungdomar med plakat bredvid de som firade första maj. På det ena plakatet stod: Håll rent på Honecker, Ceausescu, Carlsson. Efter Carlsson fanns ett frågetecken, två kors och texten Vila i frid. Förstår inte statsministern att attityder som statsministerns och utbildningsministerns kan vara destruktiva?
Herr talman! Jag tror att Inger Lundberg inser att demonstrationsrätten är sakrosankt liksom yttrandefriheten, friheten att framföra vilka uppfattningar man vill i den ibland litet livaktiga politiska dialogen som vi har. Men samtidigt är socialdemokratin ingen frizon för politisk kritik -- inte ens på första maj. Jag kommer att fortsätta att ta mig friheten att kritisera vad jag uppfattar som förlegad och felaktig politik. Jag har kritiserat det socialdemokratiska budskapet på första maj. Man stod där och sade att man inte har något ansvar för landets ekonomiska situation. Man stod där och sade att bara ökade offentliga utgifter och höjda skatter kan lösa de ekonomiska problemen. Detta är enligt min mening en i grunden felaktig politik. Det är en viktig uppgift att också klargöra detta. Det är en lika viktig del i vitaliteten i vår demokrati att kritisera åsikter som rätten att faktiskt få framföra dem.
Herr talman! Socialdemokratin vill inte vara en frizon. Det hör demokratin till att man tar debatt, även i sakfrågor. Däremot kritiserar jag statsministerns raljerande och ironiserande över förstamajfirandet och utbildningsministerns försök att få det svenska demokratiska förstamajfirandet att framstå som något som har rötter i en diktaturtradition. Det är djupt osant och ohistoriskt. Jag beklagar att statsministern bara vill ta ansvar för människors känslor inom de grupper som har röstat fram statsministern.
Herr talman! Nog tycker jag att det är litet av prinsessan på ärten över Inger Lundberg. Nog skall socialdemokratin vara beredd att ta motargument, även på första maj. Socialismen har fallit sönder och samman i hela världen. Socialismen har inte främst diskrediterats av sina motståndare utan framför allt av sina anhängare. Det är inte helt onaturligt att detta leder till en diskussion på och kring första maj. När regeringen utsätts för hårda angrepp från de socialdemokratiska talarstolarna under första maj är det inte heller onaturligt att regeringen säger ifrån att det som socialdemokratin företräder är en gammal och förlegad politik. Det är mig helt främmande att frånta socialdemokratin rätten att framföra vilka åsikter det än må vara och på vilket sätt det än må vara. Formerna väljer socialdemokratin själv. Men det är litet av prinsessan på ärten när man inte kan tåla kritik av sina mötesformer eller innehållet i politiken. Det har ingenting med demokrati att göra, men den demokratiska dialogen kräver kanske en litet större stryktålighet.
Herr talman! Det är inte några prinsessor och prinsar på ärten som har blivit mycket stötta av Per Unckels uttalande eller av de paroller som de ungdomar jag tidigare talade om hade. Jag kan vidare konstatera att statsministern anser att kraven på arbete åt alla, solidaritet och alla människors lika värde är förlegade paroller och värderingar.
Herr talman! Får jag bara korrigera mig litet på en punkt. Det kanske inte bara var prinsessor på ärten som blev stötta. Jag noterade i pressreferaten av vad Per Unckel hade sagt att den person som blev mest stött var Stig Malm. Att karakterisera honom som prinsessan på ärten vore nog, herr talman, fel.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att asylärendena snabbt skall avgöras och för att förebygga nya långa handläggningstider. Lars Andersson har frågat mig vad jag kommer att göra för att utlänningsnämnden skall fungera tillfredsställande. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som jag i går svarade här i kammaren på en fråga ställd i en interpellation av Hans Göran Francks partikamrat Georg Andersson, är de långa väntetiderna ett stort problem vars lösning bör ges högsta prioritet. En kraftig förstärkning av utlänningsnämnden genom ökade resurser är här en viktig åtgärd. Visar det sig att detta inte är tillräckligt, kommer regeringen inte att tveka att tillföra ytterligare resurser. Jag vill här samtidigt erinra om att utlänningsnämnden startade sin verksamhet den 1 januari 1992 och att den redan nu, under rådande omständigheter, gör en god insats.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Flyktingströmmen till Sverige ökar på nytt. Vi kunde höra om det i dag på radion. Men vi kunde också höra en annan sak som kan spela en viss roll för vår del, nämligen att Tyskland inför visumtvång. Det kan innebära att flyktingströmmarna tar sig till andra länder. Det är den här delen av bakgrunden som jag tycker är aktuell att tala något om i dag. Min fråga gällde inte bara vad regeringen gör för att få en snabbare handläggning inom utlänningsnämnden, utan den gällde också vad man på sikt gör för att förebygga att sådana situationer som vi har varit med om skall kunna återuppstå. Jag tycker att det svar Birgit Friggebo har gett är bra på så sätt att hon har sagt att det är fråga om att ge lösandet av detta problem högsta prioritet och att man inte tvekar om att sätta in ytterligare åtgärder om så behövs. Frågan är om det finns en sådan beredskap i tillräcklig utsträckning. Under de två första månaderna avgjordes bara 400 ärenden. Jag har hört mig för hos utlänningsnämnden, och takten är större nu. Jag vill ändå fråga Birgit Friggebo när hon räknar med att balansen skall vara avbetad.
Herr talman! Också jag vill tacka statsrådet för svaret. Skälet till att jag ställde frågan är den frustration som förläggningschefer, regionchefer och även advokater och asylsökande har upplevt. Som Hans Göran Franck sade är det bra att frågan har högsta prioritet, och jag kommer att följa frågan med spänning.
Herr talman! Först skulle jag vilja korrigera Hans Göran Franck på en punkt. Tyskland har inte infört något visumtvång. Däremot har man på administrativa grunder uppenbarligen skärpt kontrollen vid gränserna. Tyskland har liksom Sverige skrivit under internationella konventioner som innebär att en ansökan om asyl måste behandlas när den kommer in. Det är en felaktig uppgift som har spritts ganska vitt här i Sverige att Tyskland skulle ha infört något nytt visumtvång. En annan fråga var hur man skall kunna förebygga köbildning i framtiden. Jag menar att det i organisationerna måste finnas en hög grad av flexibilitet. Man måste alltså i invandrarverket och i utlänningsnämnden ha en betydande flexibilitet när det kommer in fler ansökningar. Jag vill också peka på att utlänningsnämnden under april månad har avverkat fler ärenden än vad som har kommit in. Balansen har således minskat under april månad, och man är nu uppe i det veckoproduktionsmål som man har satt upp. Det är naturligtvis min förhoppning att utlänningsnämnden så snart som möjligt skall ha betat av sin balans. Den exakta tidpunkten är svår att bedöma. Den beror på hur man lyckas med att rekrytera de nya personer som skall anställas och hur fort dessa kan komma i arbete och kan hjälpa till med att minska balanserna, vilket är en oerhört viktig uppgift.
Herr talman! Jag tog upp den internationella sidan av saken, men det är möjligt att det är som Birgit Friggebo nu säger. Hur som helst rör det sig om ökade restriktioner, och de restriktionerna kan man kanske se tendenser till även på andra håll. Jag menar därför att det kan vara angeläget att öka aktiviteten för att ta internationella initiativ på det här området i syfte att förbättra situationen i Birgit Friggebo säger att hon inte kan ange någon tidpunkt för när balansen kan vara avbetad. 1990/91 var den av allt att döma i stort sett avbetad eller på rimlig nivå. Ett faktum är väl ändå att nämnden för dagen tillförs ungefär lika många ärenden som man betar av.

Herr talman! Utifrån påståenden om att invandrarverket misshushållar med skattebetalarnas pengar i syfte att uttrycka en låtsad humanitet frågar Bert Karlsson vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att -- som han uttrycker det -- ''få bukt på invandrarverkets slöseri med skattebetalarnas medel''. Jag skall lämna svaret i två delar. För det första: Att invandrarverket skall utföra de uppgifter man nu utför, har riksdagen beslutat. Att detta medför utgifter är ofrånkomligt. För att hålla utgifterna nere är det nödvändigt att pröva nya arbetsmetoder och förhållningssätt. Som ett led i detta har regeringen nyligen initierat en översyn av mottagandet av asylsökande och flyktingar. Översynen syftar till att motverka långa vistelser i flyktingförläggningar och skall göra mottagandet mer flexibelt och mindre kostnadskrävande. För det andra: Förvaltningsrevisionen av statens myndigheter, som bl.a. har till uppgift att främja en effektiv resurshushållning, utförs av riksdagens revisorer och riksrevisionsverket. Förekommer missförhållanden i enlighet med Bert Karlssons påståenden faller detta inom ramen för denna granskningsverksamhet. Regeringen har inte för avsikt att föreslå riksdagen några förändringar härvidlag. Då Bert Karlsson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Peter Kling i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Birgit Friggebo sade i sitt svar: ''Regeringen har inte för avsikt att föreslå riksdagen några förändringar härvidlag.'' Anledningen till att denna fråga har ställts är att en internrevision har gjorts på åtta anläggningar, och man har konstaterat att det förekommer slarv och felaktigheter, alltså rent slarv som kostar 50--60 milj.kr. Nu vet vi att vi har ungefär hundra anläggningar i Sverige. Detta innebär att det kanske förekommer slarv som kostar uppåt en halv miljard, mellan 300 och 500 miljoner. När vi för ett tag sedan här i kammaren röstade om deltidspensionerna, blev det nästan en regeringskris på grund av 300 miljoner. Nu frågar jag mig: När man nu kan slarva i väg 300--500 milj.kr. av skattebetalarnas pengar, kan då också detta förorsaka en regeringskris, eftersom Birgit Friggebo inte avser göra någonting åt det slarv som uppenbarligen förekommer på våra flyktingförläggningar?
Herr talman! Jag har redogjort för att vi har en revision både här i riksdagen och inom riksrevisionsverket. Det är riktigt att man på invandrarverket själv har gjort en internrevision och där påtalat att det har förekommit missförhållanden. Denna rapport är nu överlämnad även till riksrevisionsverket, och detta system fungerar alltså som det skall. Det är med anledning av detta som jag har sagt att jag inte har för avsikt att föreslå förändringar vad gäller kontrollverksamheten och revisionsverksamheten. Jag har också pekat på att vi just har tillsatt en utredning som skall jobba snabbt med att göra en översyn över flyktingmottagandet över huvud taget. Syftet med detta är att vi skall minska ner förläggningstiderna och få ett mer flexibelt system som är mindre kostnadskrävande. I den meningen vidtar vi alltså åtgärder för att minska belastningen. Det finns naturligtvis ingen som önskar att förläggningsverksamheten skall kosta mer än vad den behöver kosta.
Herr talman! Birgit Friggebo talar om att man skall förkorta tiden på förläggningarna. Hur skall man kunna göra detta när det kommer in 4 000--5 000 människor, framför allt från det forna Jugoslavien? Framför allt är det kosovoalbaner som kommer hit som ekonomiska flyktingar. Hur skall man kunna stoppa det här? Hur skall man kunna förkorta tiderna när det kommer in så pass mycket folk?
Herr talman! Det handlar om att minska den tid som människor tvingas att vistas på flyktinganläggningar. Vad vi vill komma åt är hur systemet fungerar över huvud taget. Tanken är att engagera frivilligkrafter, privata företag, kyrkan och andra som är beredda att ställa upp för att vi skall få ett mindre kostnadskrävande och bättre fungerande flyktingmottagande.
Herr talman! Jag förstår inte den här ekvationen. Det är självklart att vi skall förkorta tiderna, men hur skall vi kunna göra detta när det till Sverige kommer 4 000--5 000 nya flyktingar varje månad? Jag har här ett klipp ur en tidning där man skriver: Med snart 45 000--50 000 i förläggningar blir det kritiskt i våra förläggningar i Sverige. Det här rimmar inte. Vi vet allihop att detta inte är några riktiga flyktingar, utan 80 % av dem som kommer är ekonomiska flyktingar.
Herr talman! Detta faller utanför den fråga som är ställd, och jag återkommer till detta i ett senare frågesvar.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag avser att föreslå att juristhjälp skall utgå till asylsökande omedelbart vid ankomsten till Det är av stor vikt att den asylsökande får komma i kontakt med en advokat eller annan jurist på ett så tidigt stadium som möjligt. Det är ett sätt att slå vakt om rättssäkerheten och effektiviteten i hanteringen av asylärenden. Invandrarverket har nyligen i en skrivelse till regeringen lagt fram ett förslag till en provverksamhet med advokatjour för asylsökande. Detta ärende är nu under beredning inom regeringskansliet.
Herr talman! Jag tackar för svaret. På grund av Sveriges tyvärr alltför dåliga ekonomi tvingas vi i dag dra ner på i stort sett all verksamhet där stat och kommun skall betala. Man minskar nu in på möjligheten att få fri juristhjälp, så att det stora flertalet svenskar utestängs från denna förmån. Jag menar därför att det är ett utmanande förslag att varje asylsökande skall ha rätt till jurist och advokathjälp, när man tar bort denna möjlighet för majoriteten av svenska folket. Statsrådet säger att den här åtgärden är viktig med tanke på rättssäkerheten och effektiviteten vid hanteringen av ärenden. Jag vill då fråga statsrådet: Om man nu så kategoriskt kan säga att det är av stor vikt för de asylsökande att en sådan här möjlighet finns, varför skall man då bara prova det, varför skall man inte införa det helt och fullt och totalt? Skall man i vissa delar av Sverige ha rätt till jurist och i andra delar inte? Kan statsrådet något precisera detta?
Herr talman! Jag har redovisat för Sten Andersson i Malmö att regeringen ännu inte har tagit ställning till det förslag till advokatjour som invandrarverket i samarbete med Advokatsamfundet har jobbat fram. Sten Andersson uttolkar alltså mer än vad som står i förslaget. Däremot är jag av den åsikten att det är bra att jurister och advokater kopplas in så tidigt som möjligt, inte minst mot bakgrund av effektiviteten. På så sätt är det bedömningsunderlag som våra myndigheter sedan får så fullödigt som möjligt. Detta kan bidra till att minska ner den tid det tar att fatta beslut.
Herr talman! Den sista meningen om nya förslag och bättre effektivitet har vi hört i riksdagen under de senaste tio åren, men det har hitintills inte hänt någonting. Min förhoppning om att detta skulle bli bättre är därför definitivt inte överdrivet stor. Jag ställde en fråga till statsrådet om denna provverksamhet. Kan man tänka sig att denna provverksamhet skall ske över hela Sverige, eller skall den bara ske i Ystad och i Trelleborg medan de som kommer till Stockholm inte skall få förmånen? Till sist: Visst är rättssäkerheten viktig, men vad man gör nu är att man minskar den för en majoritet av svenska folket och sedan tydligen på sikt vill ge juristhjälp åt alla som söker asyl. Än en gång, herr talman: Jag tycker att detta är utmanande i de tider som vi nu upplever i Sverige.
Herr talman! Självfallet skall rättssäkerheten gälla alla människor som befinner sig på det svenska territoriet. För övrigt har jag ingenting att tillägga om detaljer i invandrarverkets förslag, eftersom regeringen ännu inte har tagit ställning till förslaget.
Herr talman! Det är bra att statsrådet åtminstone talar om att rättssäkerheten självfallet skall gälla för alla som finns i Sverige. Men det är ändå ett förslag -- okej, det är baserat på Sveriges dåliga ekonomi -- att man skall minska möjligheten för den stora delen av den svenska befolkningen att erhålla den här fria hjälpen. Det är i det sammanhanget och det är med tanke på den jämförelsen som jag tycker att det här förslaget, om det blir genomfört, är utmanande mot de svenska skattebetalarna.

Herr talman! Sten Söderberg har frågat mig om jag är beredd att ta mitt ansvar för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och därmed bevilja extra insatser i form av förmånliga lån och bidrag. Sten Söderbergs utgångspunkt är i första hand behovet av upprustning av värdefulla byggnader i I:9). Regeringen har där föreslagit riksdagen att bevilja 100 milj.kr. i ett anslag för investeringar inom kulturområdet. Medlen bör enligt förslaget bl.a. användas för iståndsättning och vård av kulturminnen och kulturmiljöer.
Herr talman! Statsrådet! Såsom företrädare för det liberala partiet är jag inte nöjd med de något luddiga förklaringar som har lämnats i detta meddelande. Man talar inte om vad som avses med investeringar på kulturområdet. Jag vill också peka något närmare på möjligheterna till renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och en samverkan mellan sådana entreprenörer som renoverar fasader, tak och andra delar av fastigheterna. Stockholmsområdet har jag funnit att det finns ett mycket stort utrymme för kulturhistoriska insatser. Där kan olika typer av byggentreprenörer medverka. Det skulle innebära inte bara ett skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader utan även sysselsättning i en ganska avsevärd omfattning.
Herr talman! Det är just vetskapen om att det finns stora behov och att det i tider av lågkonjunktur kan vara riktigt att satsa på insatser vad gäller kulturminnen, kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är bakgrunden till regeringens förslag. Det är litet förvånande att Sten Söderberg anser att 100 milj.kr. är luddigt. Det är i högsta grad ett mycket konkret förslag som regeringen har förelagt riksdagen.
Herr talman! Jag skulle vilja replikera med att peka på en annan möjlighet som jag har tagit upp i min fråga. Det är att ge helt andra lånemöjligheter och finansieringsmöjligheter för de fastighetsägare som vill renovera sina fastigheter och bevara kulturen. Det finns också möjligheter för en liberalt sinnad regering att t.ex. ta bort momsen på denna typ av renoveringsarbeten när det gäller kulturhistoriskt värdefulla byggnader och andra värdefulla föremål.

Herr talman! Maud Björnemalm har frågat mig på vilka grunder jag gjorde ett pressuttalande i samband med socialförsäkringsutskottets beslut att remittera propositionen som gäller förvar av barn. Grunderna för mitt uttalande var följande. Det är förvisso sant att förslagen inte remissbehandlats på sedvanligt sätt. Men såväl rikspolisstyrelsen som invandrarverket har deltagit i beredningen av förslagen. Detta framgår också av propositionen. I propositionen finns redovisat vilka invändningar som rikspolisstyrelsen och invandrarverket har haft mot förslaget. Regeringen har också förklarat varför den inte fullt ut har beaktat deras synpunkter. Regeringen anser att hänsynen till barnens bästa måste väga tyngre än strävan att snabbt och effektivt kunna verkställa lagakraftvunna avlägsnandebeslut. Som framgår av propositionen har regeringen inhämtat lagrådets yttrande över förslagen. Lagrådet hade inte några invändningar mot förslaget att ytterligare begränsa möjligheterna att ta barn i förvar. Lagrådet framförde heller inga synpunkter på ärendets beredning. Efter den här bakgrundsbeskrivningen tycker jag att det är helt korrekt att kritisera Socialdemokraterna för att ni har valt att fördröja handläggningen av ärendet i riksdagen. Det finns ingen saklig grund för att nu remittera förslaget. I riksdagen finns -- såvitt jag förstår -- en majoritet för regeringens förslag. De två partier som motsatt sig att möjligheten att ta barn i förvar ytterligare skall minska -- nämligen Socialdemokraterna och Ny demokrati -- har däremot majoritet i socialförsäkringsutskottet. Den enda möjligheten att förhindra att den föreslagna lagändringen skulle träda i kraft redan den 1 juli 1992 var att fördröja behandlingen i utskottet. Det har Socialdemokraterna och Ny demokrati gjort.
Herr talman! Nu är det inte propositionen vi skall diskutera. Det får vi tillfälle att göra vid ett senare tillfälle. Jag ställde frågan eftersom jag tyckte att det var märkligt att kulturdepartementet och ansvarigt statsråd går ut med ett pressmeddelande och har synpunkter på hur utskottet vill arbeta med ett ärende när man dessutom inte kan ha någon aning om hur diskussionen har förts hos utskottet. Kulturministern sade i sitt pressmeddelande att beslutet är en skandal. Birgit Friggebo menar då att utskottets beslut att skicka en proposition på remiss skulle vara en skandal. Det stod klart efter den utfrågning som utskottet hade med invandrarverket, rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen och flyktingrådet att detta förslag inte hade varit föremål för sedvanlig remissbehandling. Ett enigt utskott beslöt då att en remissbehandling skulle ske. Detta är en proposition med många frågetecken och oklarheter. Regeringen hade så bråttom med den här propositionen att man inte kunde vänta på rikspolisstyrelsens fördjupade undersökning om varför barn inte ställts under uppsikt, vilket lagen kräver. Lämnar regeringen ifrån sig en så illa underbyggd proposition får man som statsråd finna sig i att utskottet vill ha svar på en del frågor för att kunna avge ett bra betänkande. Birgit Friggebo påstår att vi vill förhala beslutet och att byråkratiska hänsyn tillåts gå före barnens välbefinnande. Det är just med tanke på barnen som vi vill att förslaget skall remissbehandlas och få en allsidig belysning. Vi har därför bestämt att Advokatsamfundet, Röda korset och Rädda barnen skall få yttra sig.
Herr talman! Maud Björnemalm beskriver det som att frågan om en remiss är en helt ny fråga som kom fram i samband med utfrågningen. Den finns redovisad i propositionen, och där redovisas också de invändningar som invandrarverket och rikspolisstyrelsen har haft. Vi har haft kontakt med dem under den tid som propositionen togs fram. Dessutom förekom här en felaktig uppgift. Det var inte ett enigt utskott som beslutade om en remiss. Det jag har sagt -- och det är naturligtvis en bedömning -- är att jag tycker att detta är en skandal. Jag har i mitt uttalande sagt att min bedömning är att Socialdemokraterna vill att detta skall fortgå även i framtiden. Den bedömningen gör jag eftersom ni har yrkat avslag på propositionen. Ni försöker dessutom förhala beslutet. Det är ju sant, eftersom det nu inte blir någon riksdagsbehandling i vår. Byråkratiska hänsyn tillåts gå före barnens välbefinnande. Jag tycker att detta är en riktig beskrivning. Ni vill ha en remissrunda, och under tiden kommer fortfarande barn att sättas i förvar och låsas in. Jag anser därför att det uttalande som jag gjorde innehåller en helt adekvat och riktig beskrivning av det samgående som Socialdemokraterna och Ny demokrati har gjort i den här frågan. Mot bakgrund av den kritik som har riktats under flera år när antalet barn i förvar har ökat, och den socialdemokratiska regeringen inte lyckades att lägga fram förslag till riksdagen för att förhindra denna ökning, finns en viss trovärdighet i mitt påstående att Socialdemokraterna inte tycks vara särskilt intresserade av att få stopp på denna inlåsning av barn.
Herr talman! Jag var faktiskt med vid utskottets sammanträde, Birgit Friggebo, vilket inte Birgit Friggebo var. Invandrarverket, rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen hade synpunkter på propositionen. Både invandrarverkets representant och rikspolisstyrelsens representant sade att de säkert haft möjligheter att räta ut en del frågetecken och skingra oklarheter om de hade fått förslaget på remiss och kunnat arbeta med det under rimlig tid. Utskottet var helt enigt om att skicka ut förslaget på remiss, Birgit Friggebo. Det som vi inte var eniga om och som Folkpartiets representant inte ville gå med på var att remisstiden skulle löpa till den 1 september. Det visade sig, att om riksdagen skulle ha en möjlighet att behandla förslaget före sommaruppehållet, skulle remisstiden bli en vecka. Det ansåg jag och flera med mig vara alldeles för kort tid.
Herr talman! Min utgångspunkt för kritiken är att Socialdemokraterna har yrkat avslag på propositionen, att man inte vill förbjuda förvarstagande av barn och att man med alla medel försöker att här i riksdagen fördröja behandlingen av propositionen. Därmed anser jag mig ha sakliga grunder för de uttalanden som jag har gjort.
Herr talman! Birgit Friggebo försöker komma undan kritiken mot en dålig proposition genom att klumpa ihop Socialdemokraterna med Ny demokrati och påstå att vi vill förhala beslutet. Vi vill att detta förslag, denna proposition, skall vara belyst när det gäller vilka konsekvenser som det får. Den analysen av konsekvenserna finns inte i propositionen. Det är med tanke på barnen som vi har begärt remissen så att remissinstanserna skall få yttra sig och även få rimlig tid att arbeta med förslaget. Jag tycker att det är underligt att ett statsråd har synpunkter på hur ett av riksdagens utskott skall arbeta. Vi måste väl ändå vara suveräna att besluta hur vi själva vill behandla ett ärende.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig huruvida en utländsk straffdom för en i Sverige laglig gärning kan vara grund för att tillämpa regeln om ''särskilda skäl'' för utvisning. Bakgrunden till frågan är ett enskilt ärende. Regeringen har avslagit en familjs asylansökan och fattat beslut om avvisning av dem, detta trots att familjen vistats i Sverige mer än tre år. I utlänningsärenden föreligger sekretess till skydd för den enskilde, varför jag är förhindrad att kommentera enskilda ärenden. Generellt vill jag dock säga följande. Enligt utlänningsförordningen får en familj beviljas uppehållstillstånd om barnen gått i svensk skola eller förskola i mer än tre terminer, om inte särskilda skäl talar däremot. På motsvarande sätt regleras i förordningen om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden att en familj som den 1 januari 1992 vistats i Sverige minst ett år får beviljas uppehållstillstånd, om inte särskilda skäl talar däremot. Enligt förordningsmotiven är brott en sådan omständighet som kan utgöra ett särskilt skäl. En utländsk straffdom för en handling som inte är kriminaliserad i Sverige torde enligt min mening normalt inte utgöra ett sådant skäl. Jag tänker då i första hand på handlingar som över huvud taget inte är straffbelagda här, t.ex. blasfemi. Olika typer av samröre med narkotika är dock kriminaliserat även i Sverige.
Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret, som jag tycker andas vissa förhoppningar. Jag vet inte om jag har rätt i det. Jag vet att detta är ett ärende som Birgit Friggebo känner väl till. Jag vet också att sekretessen förbjuder oss att tala i personliga termer i den här frågan. Rent generellt vill jag säga att det är mycket besvärliga ärenden när det handlar om familjer, och familjer med många barn. Det är fråga om barn som varit lång tid i Sverige, rotat sig och går i skolan, barn som är inskrivna och äntligen börjar fungera i barnomsorgen och barn som är födda i Sverige. Allt detta gäller i det särskilda ärende som gett upphov till denna fråga. Det minsta barnet är fött i Sverige och vet inte av någonting annat än Den förordning vi talar om finns just för att dessa ärenden är så besvärliga. Där sägs att barn som gått i skola under tre terminer skall få vara kvar av humanitära skäl. Nu har alltså dessa barn varit här dubbelt så lång tid. Jag förstår att brott kan utgöra ett särskilt skäl. Den principiella frågan är vem som skall bedöma vad som är brott. Jag tror att vi är överens om att det i detta fall handlar om en gärning som är straffbelagd i Frankrike men inte i Sverige. Jag tycker att det borde vara rimligt att man inte kan använda detta som skäl, eftersom gärningen inte är brottslig i Sverige. Man kommer ut på ett gungfly, om man skall göra specialbedömningar av vilka brott som kan utgöra särskilda skäl och vilka som inte kan vara det. Det finns naturligtvis en mängd brottsrubriceringar i andra länder som inte stämmer med den svenska lagstiftningen, gärningar som inte alls skulle ge oss grund att betrakta en person som brottslig över huvud taget. Är det inte rimligt att man håller sig till den svenska lagstiftningen när man studerar vilka omständigheter som kan utgöra ett särskilt skäl?
Herr talman! Jag delar Gudrun Schymans uppfattning om det angelägna i att ta stora humanitära hänsyn när det gäller barnfamiljer. Det är också motivet till att vi har en särskild bestämmelse just när det gäller barnfamiljer som har väntat länge. Här kommer olika önskemål i konflikt med varandra. Man skulle naturligtvis kunna fatta beslut som rör varje enskild individ. Men det leder till att familjer splittras. Att inte splittra familjer är en annan princip som vi är måna om. Brottslig verksamhet är ett särskilt skäl för att inte ta hänsyn till väntetiden. Jag tror att det också har ett starkt stöd bland de flesta här i Sverige. I Sverige är samröre med narkotika en kriminell handling. När man studerar domar som har fällts i andra länder måste man se till brottets karaktär och strafftidens längd, som sammantagna indikerar vilken typ av brottslig verksamhet den berörda individen har sysslat med.
Herr talman! Vi är överens i långa stycken. Men frågan är om och på vilket sätt man kan dra paralleller mellan vad som är brottsligt utomlands och vad som är brottsligt i Sverige. Kan man göra det utifrån straffsatserna? Jag kan tänka mig att det finns brott som utomlands ger anledning till mycket höga straffsatser, medan samma handling i Sverige inte är straffbelagd alls. Det kan rent av utgöra grunden till att människor kommer till Sverige. Jag kan inte se annat än att man här kommer ut på ett gungfly. I det specifika ärendet rörde det en person som hade bott i en lägenhet vars innehavare sysslade med narkotikabrott. Den inneboende kände inte till detta, osv. Man måste gå in i detalj på domen för att vara säker på att det rör sig om en brottslig gärning, som också i Sverige skulle ha blivit betraktad som en sådan. Det måste väl finnas någon rättspraxis att hålla sig till. Om handlingen inte är ett brott i Sverige, kan den då anföras som ett särskilt skäl för utvisning?
Herr talman! Först vill jag erinra om att vistelsetidens längd kan utgöra en grund för att man skall få stanna i Sverige av humanitära skäl. Men det finns särskilda skäl emot det. Det finns ingen uttalad bestämd rättighet att få stanna på grund av vistelsetidens längd. Det är bakgrunden. För det andra är Frankrike ett västeuropeiskt land med rättstraditioner som liknar dem vi har i För det tredje handlade det i detta fall om narkotikabrott, som också är kriminaliserat i Sverige. Man måste också se på strafftidens längd. Självfallet ägnar vi oss inte åt att i Sverige hålla nya domstolsförhandlingar för att korrigera beslut som är fattade i andra länder. Vi gör en avvägning och en bedömning av brottets karaktär.
Herr talman! Visst är Frankrike ett västeuropeiskt land och en rättsstat. Men Frankrike har också ett sätt att behandla sina invandrare på, som i många avseenden är oss i Sverige ganska fjärran. Det gäller också bostadspolitiken. Det tror jag att Birgit Friggebo vet om. Många invandrare i Frankrike har stora sociala svårigheter, som också gör att de hyser in sig hos varandra. En situation av detta slag kan alltså uppkomma utan att man för den skull är inblandad i narkotikahärvor. Så har det varit i det aktuella fallet, vad jag förstår. Jag skulle vilja fråga om det kan vara så att ett fel har blivit begånget. Kan det vara så att man har tittat på papperen och sagt: Ett långvarigt straff har utdömts i Frankrike, och det måste innebära att det också skulle ha blivit så i Sverige. Kan det vara så att man helt enkelt har gjort en miss? Kan sådana förekomma?
Herr talman! Om Gudrun Schyman frågar mig, är jag naturligtvis av den uppfattningen att regeringen efter mycket moget övervägande har fattat ett riktigt beslut.

Herr talman! Ian Wachtmeister har mot bakgrund av det stora antalet asylsökande från Jugoslavien frågat mig om regeringen avser att göra något åt detta flyktingproblem. Konflikten i det forna Jugoslavien har medfört att över en miljon människor har fått fly ifrån sina hem. Det är första gången på länge som Europa har drabbats av ett så stort flyktingproblem. Den helt avgörande orsaken till det stora antalet människor som söker sig i väg från det forna Jugoslavien är naturligtvis de sedan ett år pågående väpnade oroligheterna. Människor flyr undan våld och väpnade strider. Inom det forna Jugoslaviens territorium beräknas nära en miljon människor befinna sig på flykt. Därutöver befinner sig flera hundra tusen i de närmaste grannländerna Österrike, Ungern, Schweiz och Tyskland. Till vårt land har det senaste året drygt 25 000 människor sökt sig. De flesta som söker skydd gör det alltså i eller i närheten av det forna Jugoslavien. Det förefaller framför allt ha gällt slovener, kroater och bosnier. De som ger sig i väg litet längre, bl.a. till Sverige, är i betydligt större utsträckning av albanskt ursprung. De flesta kommer från provinsen Kosovo i Serbien, där de albansktalande utgör 90 % av befolkningen. I Kosovo förekommer allvarliga motsättningar mellan olika folkgrupper. Sverige har sedan länge påpekat Belgradregimens kränkningar av ESK-arbetet och bilateralt. Denna kritik kvarstår naturligtvis till dess förhållandena för albanerna i I det forna Jugoslavien bedrivs verksamhet av flera internationella organisationer för att humanitärt bistå de många internflyktingarna. Därigenom skall de inte tvingas söka sig längre bort för att erhålla skydd. Sverige har hittills bidragit med 18 milj.kr. till UNHCR:s och Internationella Röda korsets verksamhet i det forna Jugoslavien. För en vecka sedan riktade UNHCR en ny apell om ytterligare internationellt bistånd för att fortsätta sin verksamhet i området. Denna studeras nu i regeringskansliet. På onsdag och torsdag besöker FN:s flyktingkommissarie Stockholm, varvid situationen i Jugoslavien givetvis står högt på dagordningen. Asylsökande från det forna Jugoslavien utgör i dag den ojämförligt största gruppen av asylsökande i Sverige och inströmningen är alltjämt mycket stor. Jugoslavien. Verkställighetsstoppet har senare hävts avseende Makedonien och Slovenien. I fråga om de övriga f.d. jugoslaviska delrepublikerna anses läget i dag alltjämt vara så osäkert att det inte är lämpligt att verkställa avvisningar dit, förutom om det i undantagsfall finns särskilda skäl, t.ex. i ärenden avseende utvisning av domstol på grund av brott. Både utlänningsnämnden och invandrarverket anser att det för närvarande är mest lämpligt att i flertalet ärenden rörande asylsökande från det forna Jugoslavien avvakta med att fatta beslut. Man följer hela tiden utvecklingen i området. Bl.a. har en delegation från invandrarverket och utlänningsnämnden nyligen besökt Jugoslavien och Kroatien. Läget är dock alltför osäkert för att man i dag skulle kunna skicka tillbaka asylsökande till området. Sverige är ett av de länder i Europa till vilket ett mycket stort antal asylsökande söker sig. Skälen till att asylsökande söker sig just hit varierar och beror på ett antal olika faktorer. Regeringen försöker på olika sätt, t.ex. genom utlandsmyndigheterna, informera om gällande bestämmelser för inresa och uppehållstillstånd. Det är dock inte möjligt att vidta åtgärder som faktiskt avhåller personer från att söka asyl här. Händelserna i det forna Jugoslavien och den flyktingsituation som uppstått till följd av konflikten, visar hur omöjligt det är att förutsäga utvecklingen på flyktingområdet och hur nödvändigt det är att vara flexibel och ha en god beredskap. Svenska myndigheter har hittills klarat av situationen tillfredsställande.
Herr talman! Jag tackar för kulturministerns förklaring i denna fråga. För ordningens skull vill jag upprepa hur frågan löd: Antalet asylsökande ligger nu på en sådan nivå att något måste göras. Under årets första 16 veckor har omkring 15 000 personer sökt sin tillflykt till Sverige. 85--90 % kommer från Jugoslavienområdet. Två tredjedelar av dessa är albaner. Under april sökte omkring 5 500 personer asyl. På våra förläggningar väntar nu 37 000 asylsökande på besked om de får stanna eller ej. Redan nu lär man planera för 50 000. Flyktingmottagande och invandrarpolitik är i dag stora frågor. De är besvärliga, och det är säkert inte det angenämaste uppdraget man kan få i Sveriges regering att ansvara för just de frågorna. Men likväl måste man ta upp dessa problem. Jag tror att risken är stor att vi internationellt framstår som för all del snälla men också dumma och klumpiga, och otydliga i dessa frågor. Vi får alldeles i onödan ett rykte om oss: Man kan alltid åka till Sverige. Svenskarna kan man alltid lura på något sätt. Jag vill ställa ytterligare ett par frågor: Är regeringen och kulturministern beredda att öppet informera om siffror, ekonomiska villkor, kostnader osv.? Det är sådana frågor folk ständigt ställer. Är regeringen beredd att diskutera en flyktingpolitik över partigränserna och spika en entydig policy? Är man beredd att även spika ett antal, kvoter osv.? Eller skall vi fortsätta att reglera detta med köer, på samma sätt som vi gör på våra sjukhus?
Herr talman! Bakgrunden till situationen är att man släpper bomber över människor. Bakgrunden för dem som kommer från Kosovo är att skolor stängs, folk avskedas från sina arbeten och vräks från sina bostäder. De allra viktigaste åtgärderna är självfallet att påverka internationellt, så att grunden till att dessa människor flyttar på sig försvinner, och att bidra ekonomiskt, så att människor stannar så nära sina hem som möjligt och kan återvända den dag situationen blir annorlunda. Jag noterar att människor är på flykt inom Jugoslavien. Det rör sig om en miljon människor. De söker sig också till andra länder. Flera hundra tusen befinner sig utanför Jugoslavien. Vi har här i Sverige inget behov av att ge några andra signaler än andra länder om lagstiftning och skyddsbestämmelser, som gäller bl.a. på grund av internationella konventioner som vi har skrivit under. Jag tror inte att vi är mer lättlurade än andra myndigheter runt om i Europa. Sedan tar Ian Wachtmeister upp önskemålet om öppenhet och att man skall tala om vilka regler, bestämmelser och kostnader som gäller för den här verksamheten. Jag vill i högsta grad medverka till detta bl.a. för att motverka de många lögner och myter som finns om asylpolitiken och flyktingpolitiken.
Herr talman! Den andra delen av frågan gällde om regeringen är beredd att diskutera detta. Jag tror att vi behöver diskutera det över alla partigränser för att komma fram till en flykting och invandringspolitik som man kan definiera. Det kan man knappast i dag. När det gäller bomberna och allt det hemska och otäcka som händer i Jugoslavien har vi inte någon som helst annan uppfattning. Det är hemskt, och det måste stoppas. Jag vill för säkerhets skull understryka att jag är en minst lika snäll människa som kulturministern, skulle jag tro i alla fall. Det är inte detta det handlar om. Det handlar om vad vi kan göra och hur vi skall göra det. Det finns 15 miljoner registrerade flyktingar i världen. Det finns säkert 315 miljoner som är flyktingar i den bemärkelse vi menar. Vi kan inte lösa problemen för alla dem. Därför måste vi agera mycket strikt och mycket effektivt. Det gör man inte. Vilka överskridanden av den gällande budgeten är nu på gång? Hur mycket dyrare blir det nu?
Herr talman! Kostnaderna finns redovisade i den nyligen framlagda kompletteringspropositionen. Jag har noterat att Ian Wachtmeister i sin fråga säger att orsaken till att människor flyr är fattigdom och krig. Han säger vidare att det inte finns något särskilt skyddsbehov för dessa människor. Det förvånar mig att höra att människor inte har något särskilt skyddsbehov när bomberna faller över dem. Bakgrunden till att det nu inte verkställs avvisningar till Jugoslavien är bl.a. krigssituationen och den osäkerhet som i övrigt gäller om hur det faktiskt ser ut i landet och vad som kan hända under den närmaste tiden.
Herr talman! Jag vet inte om att jag ens har använt ordet skyddsbehov. Jag håller med om att det är förfärligt i Jugoslavien och att det är förfärligt på många ställen i världen. Men vi talar om vilken politik Sverige skall föra och vilka signaler vi sänder ut. Dessutom är människor i Sverige mycket oroade. De otroligt kraftiga kostnadsökningar som nu är på gång skall ställas mot fattigpensionärer osv. Där finns det plötsligt inte pengar. Man måste vara ärlig och uppriktig om den här ekvationen. Det går inte att dölja dessa siffror. Vi ställer upp för att diskutera detta så att man kan komma fram till ett resultat. Den politik vi har i dag verkar inte fungera. Den regleras med köer, precis som sjukvården gör när den inte fungerar.

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark har -- mot bakgrund av rikspolisstyrelsens avvisning av den iranska motståndsrörelsen mujahedins representant i Sverige -- frågat mig om jag överväger någon översyn av gällande lagstiftning med syfte att stärka rättssäkerheten så att ingen kan utvisas ur landet utan att först få sin sak prövad. Låt mig först slå fast att jag helt instämmer med Karl-Göran Biörsmark i fråga om vikten av hög rättssäkerhet i utvisningsärenden. Jag skall inte diskutera ett enskilt ärende, men Karl-Göran Biörsmarks fråga bygger på vissa oklarheter om innebörden av gällande rätt, vilka jag gärna vill reda ut. Lagen om särskild utlänningskontroll trädde i kraft den 1 juli 1991. De fyra största riksdagspartierna stod eniga bakom beslutet. Rättssäkerhetsfrågor diskuterades mycket ingående i lagstiftningsärendet. Av lagens första paragraf framgår att lagen skall användas i de fall avvisning enligt utlänningslagen inte kan ske. Av såväl ordalydelsen som förarbeten till lagen framgår alltså mycket klart att den särskilda lagen skall användas endast i de fall utlänningslagen inte kan tillämpas. Rikspolisstyrelsens agerande i ärendet skall ses mot denna bakgrund. Enligt lagen om särskild utlänningskontroll skall en förhandling hållas vid en tingsrätt innan regeringen meddelar beslut om utvisning. Vid förhandling skall utlänningen höras. Någon prövning av ärendet görs alltså inte av tingsrätten utan endast av regeringen. Det är av rättsäkerhetsskäl angeläget med muntlig förhandling i ärenden enligt den angivna lagen. Praktiska och principiella invändningar finns mot att hålla förhandling i regeringskansliet. Det kan t.ex. aldrig bli aktuellt att regeringen håller förhandling. Den valda lösningen har därför ansetts ändamålsenlig. Innan en persom avvisas enligt utlänningslagen skall en materiell prövning ske i enlighet med lagens bestämmelser. Vidare har myndigheter i sådana ärenden att följa förvaltningslagen. I det aktuella fallet var det fråga om en person som vistades i landet inom den viseringsfria tiden och alltså inte hade uppehållstillstånd i Sverige. I ett sådant fall kan en polismyndighet, under vissa förutsättningar, besluta om avvisning. Detta beslut får överklagas till invandrarverket. Verkställighet får ske innan beslutet vunnit laga kraft. Invandrarverkets beslut kan överklagas till utlänningsnämnden. Mitt svar på Karl-Göran Biörsmarks fråga är att jag anser att gällande lagstiftning fyller kraven på rättssäkerhet och att det för närvarande inte finns anledning att göra någon översyn av dessa bestämmelser.
Herr talman! Statsrådet skriver i sitt svar: ''Låt mig först slå fast att jag helt instämmer med Karl-Göran Biörsmark i fråga om vikten av hög rättssäkerhet i utvisningsärenden.'' Men ändå landar statsrådet så småningom på att gällande lagstiftning fyller kraven. Jag ifrågasätter detta. När handläggningen av det aktuella ärendet ägde rum skedde frihetsberövandet med hjälp av lagen om särskild utlänningskontroll. Precis som statsrådet vältaligt har sagt finns det ett visst förfaringssätt för detta. I det förfaringssättet ligger att man skall ha ett domstolsförfarande och att regeringen så småningom skall ta ställning. Detta var uppläggningen när SÄPO grep in. Men det blev inte så. Helt plötsligt drog man tillbaka ärendet för att pröva det enligt annan lag. Varför gör man på det sättet? Varför tillämpade man inte den säkra gången där man får pröva saken? I stället tog man till en lag som ger en annan möjlighet att agera snabbt och, som man tycker i det här fallet, effektivt, nämligen att förflytta den här personen ut ur landet. Vad fanns det för grund för att göra på det sättet? SÄPO-chefen säger i en intervju: Om vi hade kunnat bevisa att hon stött aktionen med råd eller dåd hade vi begärt henne åtalad för mordbrand. Nu kan vi inte bevisa det. Men däremot vet vi att hon inte avstyrde handlingen, och det är fullt tillräckligt. Detta öppnar oanade perspektiv. Om man inte avstyr en handling kan man bli dömd utan dom och rannsakan. Jag undrar om statsrådet verkligen ställer upp på att det är rättssäkert.
Herr talman! Den här personen har inte blivit utvisad från Sverige med hjälp av lagen om särskild utlänningskontroll. Hon har blivit utvisad genom tillämpning av utlänningslagen. Den har i detta fall hanterats av polisen. Detta beslut av polisen kan överklagas till invandrarverket. Är man inte nöjd med invandrarverkets uppfattning kan man dessutom överklaga det till utlänningsnämnden. Denna möjlighet kvarstår för den person som det här ärendet berör. I den meningen anser jag att rättssäkerhetskraven är uppfyllda. Personen i fråga är inte, som Karl-Göran Biörsmark antydde i slutet av sitt anförade, dömd för någonting.
Herr talman! Dömd är hon naturligtvis för oss som har sett förfaringssättet, även om hon rent tekniskt inte är dömd. Om en person blir anklagad för en sak och det inte går att bevisa att personen har gjort detta, men man handlar som om hon vore dömd -- i detta fall att snabbt förflytta henne ur landet genom att använda en annan lag -- anser jag att hon är dömd. Birgit Friggebo säger att denna person kan överklaga. Det är lätt att stå här och säga det, när man har skickat ut vederbörande ur landet, att hon från en annan ort skall börja ett överklagningsförfarande mot det som skedde i Sverige. Det är naturligtvis ganska svårt. Jag tycker att det hade varit rimligt att man hade fullföljt den lag som man först använde sig av och att hon hade fått sin sak prövad. Regeringen hade då kunnat ta ställning till saken.
Herr talman!

Detta är ett beslut som rikspolisstyrelsen har det hela och fulla ansvaret för.
Herr talman! Jag tar ingalunda ställning i det ena eller andra fallet. Min utgångspunkt är att jag inte vet -- och tydligen är det inte heller någon annan som vet någonting i sak. Vi får i alla fall inte upp det i ljuset. Det är mycket möjligt att man hade landat på att den här personen skulle utvisas, men när statsrådet skriver i sitt svar att det är viktigt med rättssäkerheten och att hon delar min uppfattning, är min poäng att man i detta fall aldrig fick saken prövad. Vi vet alltså inte. Att man sedan med hjälp av den här lagen så småningom kan överklaga från den plats där man befinner sig utanför landets gränser är en ventil, men enligt mitt förmenande -- och jag hade hoppats att det också skulle vara statsrådets svar -- är man tvungen att titta på detta ur rättssäkerhetssynpunkt.

Herr talman! Ines Uusmann har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att löneskillnaderna mellan män och kvinnor skall utjämnas. Ines Uusmann nämner själv löneskillnadsutredningen, som under generaldirektören Ingemar Mundebo nu arbetar för att belysa orsakerna till löneskillnaderna och lämna förslag till åtgärder. Utredningen skall lämna sitt betänkande före utgången av detta år. Det säger sig självt att utredningsresultaten kommer att bli avgörande för vilka åtgärder som behöver vidtas på detta område. Jag vill således inte nu föregripa utredningsarbetet genom att ha en färdig uppfattning om vilka initiativ som kan komma att behövas. Däremot anser jag -- och här är säkert Ines Uusmann och jag överens -- att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna vi har att arbeta med. Även om löneskillnaderna i Sverige, såvitt vi nu vet, torde vara mindre än i många andra länder, bl.a. inom EG, får vi självfallet inte slå oss till ro med det. Att skillnaderna i Sverige nu tenderar att öka är också synnerligen oroande. Det finns naturligtvis flera orsaker till löneskillnaderna. Några av dem har Ines Uusmann själv pekat på i sin fråga, t.ex. kvinnors deltidsarbete och deras utbildningsbakgrund. Men det finns också skillnader som inte kan förklaras på annat sätt än att de utgör ren könsdiskriminering. Att komma till rätta med dessa skillnader, särskilt sådana som inte har några sakliga grunder, är en fråga som i hög grad berör arbetsmarknadens parter. Jag utgår ifrån att parterna nu arbetar intensivt med denna liksom med andra frågor som hänger samman med kvinnors villkor i arbetslivet. Den nya jämställdhetslagen är ett bra instrument för ett sådant arbete. Enligt den skall arbetsgivare och arbetstagare särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är lika eller att betrakta som likvärdigt. En redovisning för hur detta skall ske kan lämpligen göras i den plan för jämställdhetsarbetet som varje arbetsgivare med fler än tio anställda skall upprätta i enlighet med den nya lagen. Förbudet mot lönediskriminering har också skärpts, vilket kommer att göra det lättare att få sådana ärenden prövade i domstol. Det är nu bara att sätta i gång och använda den lag vi har. Ingemar Mundebo konstaterade häromveckan, på en presskonferens som kulturdepartementet och löneskillnadsutredningen anordnade, att gapet mellan teori och verklighet fortfarande är stort, både när det gäller lönefrågor och andra jämställdhetsfrågor, och att mycket återstår att göra. Jag delar helt hans uppfattning härvidlag och kan försäkra Ines Uusmann om att regeringen för sin del kommer att arbeta aktivt för att jämställdheten på detta och andra områden skall öka. Regeringens åtgärder för att förnya den offentliga sektorn kommer att innebära ett väsentligt steg i den riktningen.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jämställdhetspolitiken har inte varit det politiska sakområde som kulturministern har gjort sig mest känd för att prioritera. I det pressmeddelande som kom strax före jul, där Birgit Friggebos nya departement presenterades, står det att jämställdhetspolitiken främst kommer att utmärkas genom en satsning på att avreglera den offentliga sektorn. Det är, såvitt jag förstår, ett av de få uttalanden som Birgit Friggebo har gjort om jämställdhet sedan hon fick detta ansvar i regeringen. Det budskapet kan man också se i regeringsförklaringen från oktober förra året, dvs. att privatisering av vård och omsorg är kvinnornas chans på arbetsmarknaden i Sverige. Jag blir litet förundrad när detta kommer tillbaka i slutet av svaret på min fråga. I Sverige arbetar nästan alla kvinnor och män och försörjer sig själva -- arbetslösheten ökar visserligen, men det är det normala -- men fortfarande är kvinnorna underordnade och har lägre lön. Man brukar säga att där män får bra betalt för att smutsa ned med olja, sot och liknande, får kvinnor dåligt betalt för att göra rent, ofta då i kombination med att de dessutom har ett mänskligt ansvar. Jag vill kommentera en sak i svaret. Det står där att utbildningen skulle vara en orsak till att kvinnor har lägre lön. Jag har i min fråga sagt att kvinnor har lägre lön oavsett utbildning. I Kvinnors roll i ekonomin, bil. 23 till LU 90, konstateras att kvinnor och män har ungefär samma kunskapskapital i dag, men kvinnorna får ett sämre ekonomiskt utfall av detta.
Herr talman! Jag säger också i mitt svar att det finns utslag av ren könsdiskriminering även när utbildningsbakgrunden är lika. Vad vi kan notera är att skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner ökar framför allt i offentlig sektor, inte minst ute i kommunerna. Min uppfattning är, att en av orsakerna till att 80 talet i viss mån blev jämställdhetens förlorade årtionde är att man inte tog itu med strukturomvandlingen och förnyelsen ute i kommunerna under den fantastiska högkonjunkturen. Då hade det varit enklare att åstadkomma förnyelsen. Den chansen togs inte, och nu är vi i den situationen att vi måste sanera svensk ekonomi samtidigt som strukturomvandlingen måste ske. Det har alltså bidragit till att 80-talet nu i många avseenden beskrivs som ett årtionde då jämställdheten i varje fall inte gick framåt och i vissa fall också gick tillbaka. Det pågick många aktiviteter under 70-talet, och då grundlades mycket lagstiftningsvägen. Under 80-talet har det varit ganska tyst om jämställdheten. Jag menar att det är en av orsakerna till den situation som vi nu har. Man måste göra jämställdhetsfrågorna mycket tydligare, och vi måste våga tala mer om dem. Jag är av den alldeles bestämda uppfattningen att 90-talet kommer att bli och bör bli jämställdhetens årtionde. I detta ingår en förnyelse och effektivisering av den offentliga sektorn. Det kommer att innebära möjligheter att också betala bra löner till kvinnor, som har sina arbeten i framför allt den offentliga sektorn.
Herr talman! Om det vore så enkelt att det räckte att strukturera om den offentliga sektorn för att kvinnor skulle få en rättvis lön tror jag att man hade kunnat åstadkomma det redan i dag. Stockholm är kontorsarbetsmarknaden, och den finns både i den offentliga sektorn och i den privata sektorn; i den offentliga sektorn är det både en statlig och en kommunal arbetsmarknad. Faktum är att på denna arbetsmarknad har kvinnorna den sämsta lönen i den privata sektorn. Det räcker alltså inte, fru statsråd, att säga att om vi omstrukturerar den offentliga sektorn åstadkommer vi en rättvis lönesättning för kvinnor. Det är tyvärr att förenkla alldeles för mycket. Det krävs helt andra saker. Jag tror att det är mycket viktigt att också statsrådet är med och skapar opinion för detta.

Herr talman! Karin Starrin har frågat mig hur jag kommer att arbeta så att kvinnor finns med i de olika förhandlingsgrupperna när det gäller Sveriges förhandlingar om medlemskap i EG. Som Karin Starrin också nämner i sin fråga sade statsrådet Ulf Dinkelspiel i en interpellationsdebatt den 27 mars att såväl kvinnor som män självfallet kommer att delta i förhandlingsarbetet. Det förhåller sig vid medlemskapsförhandlingarna på samma sätt som vid EES-förhandlingarna, att ett stort antal representanter, både från olika departement och från myndigheter, blir direkt berörda. Oftast är det de personer som har ansvaret för de olika sakområdena som är aktuella i sammanhanget. Det är självfallet angeläget att fler kvinnor deltar i detta arbete. Man behöver dock inte helt utesluta att även män kan ha ett kvinnoperspektiv på EG-frågorna. Jag kan nämna att regeringen inom kort kommer att förordna ledamöter i det s.k. rådet för Europafrågor. Antalet kvinnor kommer därvid att öka. Jag hoppas att vi kan gå vidare på den vägen. Jag håller således helt med Karin Starrin om att det är viktigt med ett kvinnoperspektiv på EG frågorna, liksom för den delen på de flesta samhällsfrågor. Eftersom jag har samordningsansvaret för jämställdhetsfrågorna i regeringen är det också jag och mina medarbetare som bevakar och granskar i stort sett samtliga ärenden som regeringen nu fattar beslut om ur ett kvinno och jämställdhetsperspektiv. Så har skett också när det gäller EES-avtalet, och jag kan försäkra Karin Starrin om att så kommer att ske även i fråga om ett framtida avtal med EG. Till sist vill jag understryka att den osäkerhet som Karin Starrin menar att många kvinnor känner inför ett svenskt medlemskap i EG måste tas på allvar. En bred och saklig debatt om dessa frågor är därför mycket viktig. En hel del har redan gjorts. T.ex. kan jag nämna att statistiska centralbyrån i nästa vecka kommer att publicera en s.k. lathund med jämförande statistik om kvinnors situation i Sverige och i EG-länderna. Publikationen har tillkommit med stöd av särskilda jämställdhetsmedel från regeringen. Inom kort kommer också en bilaga till långtidsutredningen med titeln Svenska kvinnor möter Europa. Den innehåller en fördjupad analys av konsekvenserna för svenska kvinnor av ett närmare samarbete med Det behövs emellertid mer information om dessa frågor. Därför ter det sig naturligt att en del av de medel som nu föreslagits i kompletteringspropositionen för en bred och allsidig EG-information används för frågor som rör kvinnorna och EG.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det känns betryggande att få den här bekräftelsen på att statsrådet kommer att bevaka just EG-frågan utifrån ett kvinnoperspektiv. Jag vill verkligen också betona att jag inte vill bli anklagad för att ha uppfattningen att inte män också kan ha kvinnoperspektiv på EG-frågorna. Det är bra att vi här får satt på pränt att statsrådet kommer att bevaka och granska just EG-frågorna utifrån ett kvinnoperspektiv. Jag vill då samtidigt fråga hur statsrådet mera direkt kommer att genomföra den bevakningen. Kommer statsrådet att se till att kvinnor är representerade bland de tjänstemän på de berörda departementen och myndigheterna som kommer att jobba med just förhandlingsfrågan? Det är här oerhört viktigt att man förekommer skeendet och inte bara efteråt konstaterar hur det har blivit. Det är mycket allvarligt, tycker jag, att kvinnor känner så stor osäkerhet inför den här saken. Enligt de senaste SIFO-siffrorna är tre av fyra kvinnor osäkra. Det får inte bero på osäkerhet att man eventuellt avstår från att delta i folkomröstningen, utan det är oerhört viktigt att vi åstadkommer större möjligheter för just kvinnor att ta ställning och svara ja eller nej vid den slutliga folkomröstningen. Min tilläggsfråga är: Hur tänker statsrådet då se till att pengar används till just ett kvinnoperspektiv på EG-frågorna?
Herr talman! Som jag redovisat i svaret är det främst de tjänstemän av båda könen som på olika myndigheter och verk och i regeringen har hand om sakfrågorna som naturligen skall vara med i förhandlingsgrupperna när det gäller EG. De utses inte heller i någon direkt formell ordning. Vad det handlar om är då naturligtvis att följa de olika förhandlingsgrupper som finns och se om det där saknas kompetens. Det är en uppgift som gäller allmänt, både för mig och för den jämställdhetsenhet som finns på kulturdepartementet. Frågan om pengarna och informationen behandlas ju nu i riksdagen med anledning av kompletteringspropositionen. Det skulle naturligtvis vara uppseendeväckande om inte några medel kom att användas för information som rör kvinnorna och EG, eftersom det är en så central del av det ställningstagande som svenska folket så småningom skall ställas inför. Jag vill också berätta att Ulf Dinkelspiel och jag fram på höstkanten kommer att ordna ett särskilt seminarium där vi kommer att inbjuda ett antal kvinnor för att lyssna till vilka krav man ställer på information och på förhandlingsuppläggningen inför förhandlingarna med EG.

Herr talman! Ingegerd Sahlström har frågat mig på vilket sätt jag ämnar verka för att vi skall nå en ökad kvinnorepresentation. När skall det bli en självklarhet att kvinnor nomineras och väljs i samma utsträckning som män, undrar Ingegerd Sahlström. Det undrar jag också. Det är verkligen, precis som Ingegerd Sahlström säger, hög tid att börja tillämpa alla vackra program om jämställdhet. Jag önskar att jag som jämställdhetsminister kunde se till att så skedde omedelbart. Men fullt så enkelt är det nu tyvärr inte. Det vet Ingegerd Sahlström lika väl som jag. Regeringen kan bara påverka sammansättningen i de organ som regeringen själv tillsätter. Och här har det faktiskt skett en hel del på senare år. Andelen kvinnor i centrala statliga styrelser t.ex. är nu 31 %. Vi uppnådde således målet 30 % till år 1992 med en liten marginal. I de regionala styrelserna, där ju inte regeringen utser alla ledamöter, har vi fortfarande en bit kvar till målet; andelen kvinnor där är nu 26 %. Sedan gäller det att nå 40-procentsmålet till år 1995 för att nå slutmålet om en jämn könsfördelning till år 1998. Det tror jag för egen del kommer att kräva en hel del arbete. Jag vill understryka att vi alla måste ta ansvar för det arbetet. Det gäller självfallet i fråga om både de direkt och de indirekt valda församlingarna. Jag är övertygad om att det finns en hel del att göra i denna fråga även inom Ingegerd Sahlströms eget parti. Samtidigt står det klart, att även om andelen kvinnor i riksdagen har gått ned, finns inte den utvecklingen i kommuner och landsting. Däremot intar fackföreningsrörelsen avgjort jumboplatsen när det gäller kvinnor på ledande poster. Även om man har ökat sin andel kvinnor i de statliga styrelserna på senare år, tycker jag att det är bedrövligt att t.ex. LO med så många kvinnliga medlemmar, som dessutom driver dessa frågar mycket aktivt, styrs nästan uteslutande av män. Också inom näringslivet är som bekant mansdominansen stor. Det är ytterst förvånande att Sverige, med sin höga andel förvärvsarbetande kvinnor, har så låg andel kvinnor på chefsposter. För att exakt få veta hur det förhåller sig med frågan om de kvinnliga cheferna, inom både privat och offentlig sektor, har regeringen nyligen givit statistiska centralbyrån i uppdrag att genomföra en omfattande kartläggning. Jag hoppas att denna, som beräknas bli färdig inom kort, skall kunna bli startskottet för en nytändning i frågan. Även om Sverige således på många sätt intar en tätposition i världen både i denna och i andra jämställdshetsfrågor, återstår det en hel del att göra. Som jag har sagt tidigare i dag här i kammaren kommer jag självfallet att göra vad som står i min makt för att kvinnors inflytande och villkor i samhället skall öka. Men då måste också en hel del män vara med och arbeta för jämställdhet. De måste också vara beredda att avstå från en del av sitt inflytande och ge plats för kompetenta kvinnor.
Herr talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Det är ganska allmänt hållet och i mycket är vi säkert eniga, statsrådet Friggebo och jag. Jag noterade framför allt den trevliga skrivningen i det sista stycket, nämligen att statsrådet kommer att göra vad som står i hennes makt för att kvinnors inflytande och villkor i samhället skall öka. Jag efterlyser emellertid litet mer engagemang. I dag höjer ju kvinnorna i Sverige sina röster. Mycket beror detta kanske på den politik som förs just nu och på de beslut som fattas här i riksdagen och ute i kommunerna. Många kvinnor uppfattar situationen som ganska kvinnoovänlig. Jag tycker att det jämställdhetsarbete som hittills har bedrivits, även under 80-talet, har varit mycket framgångsrikt både för män och för kvinnor, men jag har en känsla av att arbetet nu på något sätt har avstannat. En orsak, som vi har talat om tidigare, är att det har blivit färre kvinnor i riksdagen. I svaret skriver Birgit Friggebo att jag bör göra något inom mitt eget parti. Det lovar jag att göra, men jag noterar ändå att de socialdemokratiska kvinnorna utgör 41 % av alla socialdemokrater i riksdagen, och det tycker jag är bra. Minskningen av andelen kvinnor i riksdagen tycker jag emellertid är ett bakslag för jämställdheten, och jag vill som sagt ha ett ökat engagemang från jämställdhetsministerns sida. Vad tänker Birgit Friggebo göra? Tidigare hörde jag att det gällde att vara tydligare och tala klarare i dessa frågor.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket intressant att höra vad alla Sveriges kvinnor tycker när det gäller att arbeta för kvinnornas rättigheter i samhället. Det är möjligt att det ibland hettar till litet mer på den ena eller den andra kanten, men det som är väsentligt är väl i alla fall att i dag är så många kvinnor -- säkert av olika politiska schatteringar -- engagerade i jämställdhetsfrågorna. Då gäller det att vi alla står upp, som jämställdhetsministern säger, och jag vädjar till jämställdhetsministern att hon i fortsättningen engagerar sig litet mer utåt i de här frågorna, att kvinnorna i Sverige känner ett stöd från jämställdhetsministern när det gäller att öka kvinnorepresentationen, så att vi får det så bra som möjligt för både kvinnor och män i vårt land.

Herr talman! Berit Andnor har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta så att de enligt henne för jämställdheten negativa konsekvenserna av medelsindragningarna från kommunerna undviks. Frågan är enligt min mening ställd utifrån fel utgångspunkter. I kompletteringspropositionen föreslås ett nytt statsbidrag för kommunerna. Syftet är att skapa mer likvärdiga förutsättningar mellan kommunerna och att öka kommunernas handlingsfrihet och valfrihet. Staten styr inte längre verksamheten genom bidrag utan anger mål och riktlinjer, t.ex. via skollag, läroplan och lagstiftning på barnomsorgsområdet, och följer sedan upp och utvärderar verksamheten. Det nya systemet innebär bättre förutsättningar både för att stärka och utveckla välfärden och för att öka valfriheten för kommunerna och de enskilda människorna. Detta är positivt också för jämställdheten mellan kvinnor och män. För det första kan de många kvinnor som arbetar inom de kommunala verksamheterna nu få fler arbetsgivare att välja emellan, i stället för att som tidigare vara hänvisade till en eller två helt dominerande. Möjligheterna till en vidgad arbetsmarknad, bättre arbetsvillkor i vid mening och t.o.m. högre lön blir större vid ökad konkurrens. De nya verksamhetsformerna kommer förmodligen att innebära mindre och mer flexibla organisationer, vilket underlättar för de anställda, t.ex. att påverka sitt arbetsinnehåll och sina arbetstider. För det andra får de kvinnor som vill nu en reell möjlighet att själva driva verksamhet, t.ex. inom barnomsorg och äldreomsorg. Det ansvar och inflytande som dessa kvinnor får kommer att bidra till att generellt stärka kvinnors inflytande och villkor på arbetsmarknaden. Den omvandlingsprocess som regeringen nu möjliggör i kommuner och landsting kommer således att innebära ökad valfrihet och bättre villkor för kvinnor, både som arbetstagare och som konsumenter av de tjänster som erbjuds. Denna förändring borde ha kommit redan under 80-talets högkonjunktur.

Herr talman! Margareta Winberg tycks vara bättre informerad än jag. Hon argumenterar på ett sådant sätt att man skulle kunna tro att det föreligger ett färdigt förslag från regeringen som det är möjligt att kommentera. Så är inte fallet. Margareta Winberg vet mycket väl att förhandlingar pågår mellan de fyra partierna inom regeringskansliet. Det finns ingen anledning att dölja att sådana förhandlingar pågår. Utgångspunkten för mig både som folkpartist och som jämställdhetsminister är att det är viktigt att kvinnor har möjligheter att förvärvsarbeta. Det är också viktigt att åstadkomma valfrihet för kvinnor. När de går ut och arbetar skall de själva kunna välja t.ex. barnomsorgsform. Dessutom skall kvinnor kunna stanna hemma den tid de önskar. Det är inte en sak som vi från politiskt håll skall bestämma om. Men reglerna och bestämmelserna skall vara sådana att de inte motverkar kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta. Det är utgångspunkten för våra bedömningar av de olika förslag som nu bearbetas inom den arbetsgrupp som Bengt Westerberg leder.
Herr talman! Jag vet inte alls hur det färdiga förslaget kommer att se ut. Men i den förra debatten sade Bengt Westerberg mycket tydligt att det inte finns några nya pengar. Man måste således omfördela inom den ram som har med familjepolitiken att göra. Han anvisade två vägar: antingen genom föräldraförsäkringen eller genom pengarna till barnomsorgen. I och med det nya statsbidraget till kommunerna blir det litet svårt att den vägen komma åt statsbidraget till barnomsorgen, eftersom de pengarna kommer att finnas i den s.k. påsen. Vad är det för valfrihet att få 800, 850 eller t.o.m. 2 000 kr.? Om det var fråga om verklig valfrihet, skulle man få lön under den tid man är hemma, så att man kan vara fri och oberoende. Men om man får 800 eller 2 000 kr. kan man knappast välja mellan att arbeta eller att stanna hemma -- åtminstone inte om man är ensamstående, eller vad säger Birgit Friggebo?
Herr talman! Dessa frågor har mycket ingående diskuterats i debatten med Bengt Westerberg. Jag noterar, utifrån hans svar, att Margareta Winberg har fått svar på samtliga frågor som hon nu tar upp.

Herr talman! Jag betvivlar inte att Bengt Westerberg har ett stort intresse för dessa saker. Jag förstår att han är oerhört trängd mellan å ena sidan Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern och å andra sidan sin egen övertygelse -- vilken, som jag har uppfattat Bengt Westerberg, inte riktigt överensstämmer med de andra partiernas. Jag tycker att de är något reaktionära i den här frågan. Jag skulle bara vilja fråga Birgit Friggebo: Var går gränsen för när ett vårdnadsbidrag blir ett hot mot jämställdheten? Det finns tydligen en sådan gräns. Men jag har aldrig riktigt kunnat uppfatta var den går.

Herr talman! Sten Söderberg har frågat mig vad det är för krig som avses när jag i en artikel rörande Europaintegrationen pekar på att grundvalen för hela EG-tanken är att krig på den europeiska kontinenten aldrig mer skall inträffa. Svaret kan göras mycket kort. Den europeiska gemenskapen föddes ur andra världskrigets kaos. Europas stater var efter krigsslutet fast beslutna att förhindra att Europa i framtiden skulle kastas in i ännu ett förödande krig. Genom en allt bredare integration skulle man skapa ökat välstånd för Europas folk och nära samarbete mellan Europas stater, ett samarbete som skulle omöjliggöra framtida krig. Jag tror att Sten Söderberg håller med mig om att exempelvis tanken på ett krig mellan de forna arvfienderna Tyskland och Frankrike eller över huvud taget mellan några av EG:s medlemsstater i dag är fullständigt otänkbar. Det var detta förhållande som jag avsåg i min artikel. Låt mig till detta lägga några synpunkter. Vi har i dag lämnat det kalla kriget bakom oss. Risken för ett storkrig i Europa av det slag som vi tidigare fruktade mellan NATO och Warszawapakten har försvunnit. I stället har vi fått en miljö med inslag av risker för lokala väpnade konflikter och instabilitet i Centraleuropa, på Balkan och i den f.d. Sovjetunionen. Genom att regionala konflikter, i och med blockpolitikens upplösning, frikopplats från stormaktskonkurrensen har dock dessa blivit betydligt mindre farliga för världsfreden. I det nya säkerhetspolitiska läge som uppstått efter Sovjetunionens kollaps och det kommunistiska systemets upplösning, söker de säkerhetspolitiska aktörerna i Europa nya roller. Europeiska gemenskaperna, Västeuropeiska unionen, NATO och Nordatlantiska samarbetsrådet har tillsammans med ESK och Europarådet var och en för sig betydelsefulla uppgifter och utgör viktiga komplement till varandra i det arbete som pågår på att forma en ny fredsordning i Europa, grundad på demokrati och rättsstatens principer. EG spelar en central roll i detta arbete. Det är i dag förmodligen endast EG som, tillsammans med Förenta staterna och Japan, kan mobilisera de ekonomiska och politiska resurser som krävs för att bistå Ryssland och de övriga demokratierna att utveckla sina ekonomier och sina strukturer. Ett sådant samarbete bidrar till inre stabilitet i mottagarländerna och främjar därmed en fredlig utveckling. Att dagens EG-medlemmar också strävar efter ett framtida närmare samarbete på det försvarspolitiska området är naturligt. Färdriktningen för detta har angetts i Maastricht, men vi vet ännu inte hur det kommer att utformas eller när ett sådant samarbete kan komma att vara fullt utvecklat. Detta blir en fråga för en ny regeringskonferens, som enligt nuvarande planer skall inledas 1996. Självklart kommer ett sådant samarbete, byggt på gemensamma värderingar och intressen, att ta hänsyn till medlemsstaternas grundläggande säkerhetsbehov. Viktigast, men svårast av allt, är att bygga upp det förtroende mellan Europas alla folk som gör krig dem emellan helt otänkbara, såsom redan skett mellan de nordiska länderna och mellan EG länderna. Det är den enda varaktiga garantin för fred. Det har varit tradition i svensk politik att verka för så breda och allomfattande samarbetsformer som möjligt för att främja fred och stabilitet. Därför gick Sverige på sin tid med i NF och senare i FN, trots det avsteg från en strikt neutralitetspolitik som ett sådant medlemskap då ansågs innebära. Det var också denna tradition som efter kriget styrde vår ambition att åstadkomma ett skandinaviskt försvarsförbund. I dag har en unik möjlighet öppnats att förverkliga tankarna på ett brett samarbete i Europa också på det utrikes och säkerhetspolitiska området. Det är en självklarhet att Sverige skall verka för en sådan utveckling och aktivt delta i ett sådant samarbete.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Som företrädare för Borgerliga mot EG och Liberala partiet har jag en del frågor och kritiska synpunkter. Statsrådet Dinkelspiel besökte i söndags Göteborg och uttalade sig i anledning av en SIFO-mätning om EG. Dinkelspiel kunde endast se två nackdelar med en anslutning till EG/EU. Dinkelspiel går så långt i sin plädering för EG/EU-anslutning att han påstår att den europeiska gemenskapen grundades för att trygga fred och frihet i Europa. Jag och Liberala partiet ser betydande problem i att en del av Europas 50 stater sluts samman i en militäroch säkerhetspolitisk union. I Dagens Nyheter i dag framgår det att för att Sverige snabbt skall bli medlem i EG krävs det klara och entydiga besked om att Sverige accepterar en gemensam försvarspolitik inom EG:s ram. Det antyds att det näst intill behövs en gemensam armé -- även om det inte är ett krav -- och att trupper från Sverige skall medverka. Nya block med nya spänningar uppstår. Det blir ett block med stater i Europa, ett block med stater i Jag vill ha besked om hur statsrådet ser på dessa frågor.

Herr talman! Statsrådet Dinkelspiel är inte alls ödmjuk inför denna fråga. Jag tycker mig se ett högmod som är skrämmande. Dinkelspiel vill dra in Sverige i en försvarspakt i Europa. I Europa finns vissa risker, men också risker för interna, etniska konflikter. Skall denna armé, som det skrivs om i Dagens Nyheter i dag, användas även vid interna, etniska konflikter i olika europeiska länder?

Herr talman! Avslutningsvis vill jag uppmana statsrådet att besluta om att ge de till regeringen kritiska rösterna i riksdagen och utanför samma ekonomiska möjligheter så att de frågor och argument, som i dag inte passar Ulf Dinkelspiel, utreds. Ulf Dinkelspiels hårdnackade motstånd mot stöd till nejsidan visar vad vi har att vänta vid ett eventuellt inträde i EG/EU, nämligen toppstyrning.

Herr talman! Elvy Söderström har frågat mig om jag kommer att verka för att statliga garantier skall ges till AB Hägglund & Söner för export av s.k. Först kan konstateras att det ryska betalningsläget är ytterst prekärt, och det finns inga tecken på någon betydande förbättring inom den närmaste tiden. En överenskommelse mellan de f.d. sovjetiska republikerna och ett antal fordringsägarländer om senareläggning av vissa betalningar träffades i början av januari i år. Med den som grund har Sverige förhandlat fram ett bilateralt avtal som kommer att undertecknas inom kort. F.d. Sovjetunionen har sedan mitten av december ackumulerat dröjsmål avseende betalning på EKN 70 milj.kr. Uteblivna betalningar har även drabbat svenska företag på ogaranterade affärer. De sammanlagda dröjsmålen till enskilda svenska företag uppgår enligt en grov skattning till drygt 300 milj.kr. De svenska bankerna har också avsevärda fordringar på f.d. Sovjetunionen. Med tanke på Rysslands och övriga OSS-staters bristande betalningsförmåga och den därmed åtföljande förlustrisken har EKN beslutat att för närvarande inte utfärda garantier för export till dessa länder. EKN:s policy visavi Ryssland och övriga OSS-stater överensstämmer väl med den policy som flertalet andra garantiinstitut i väst tillämpar gentemot dessa länder. EKN:s policy ses kontinuerligt över och kan komma att revideras om nya omständigheter uppkommer som motiverar detta. Jag har under hösten 1991 besvarat ett antal frågor om kreditgarantier för export till f.d. Sovjetunionen och i samband med dessa svar erinrat om de riktlinjer som gäller för EKN:s verksamhet. Dessa riktlinjer innebär att verksamheten skall gå ihop på sikt så att inga statliga budgetmedel skall behöva tas i anspråk för att täcka uppkomna förluster. Regeringen har inga planer på att ändra dessa riktlinjer. Verksamheten får inte utvecklas till vare sig ett sätt att medvetet subventionera export eller ett instrument för utvecklingssamarbete med andra länder.

Herr talman! I den grundläggande frågan torde vi vara eniga. Vi är också eniga om att det behövs stöd och ges stöd för att återställa Ryssland och andra staters betalningsförmåga och på så sätt även möjliggöra import. Då kan landet självt göra de prioriteringar som krävs. Vi skiljer oss åt i det avseendet att Elvy Söderström vill använda EKN såsom ett biståndsinstrument. EKN skulle alltså pröva om det eller det företaget får exportera och då utgå från vilka effekter detta får för landet i fråga. Men det överensstämmer inte med nuvarande riktlinjer för EKN. Det finns andra former av stöd, t.ex. Europabanken. Jag hoppas och utgår från att Hägglund & Söner utnyttjar också andra möjligheter att få stöd för detta projekt. Sverige är medlem i Europabanken, och därför finns det anledning att försöka även den vägen.